Herr talman! Herr Näsström säger, att det är kommunernas sak att ordna förskolor, precis som staten då varken skulle ha intresse eller ansvar för dessa. Är inte början på utbildningen lika viktig som fortsättningen? Riksdagen fattade, jag tror det var år 1966, ett beslut att inget statsbidrag skall utgå till lekskolor och förskolor. Till en mindre del av lekskoleverksamheten kan man dock få bidrag genom att den ordnas i samband med barntillsyn i den integrerade barnstugan. Men jag finner i utredningen angående familjedaghemmen, att utredningsmannen är ute även efter denna lilla verksamhet, som nu finns inom den integrerade barnstugan. Det föreslås, eller den tanken framföres i varje fall, att tiden i lekskolan skall förlängas till fem timmar för att på det sättet få en mera utvidgad barntillsyn till gagn för de deltidsarbetande mödrarna. Detta måste betecknas som ytterligare ett försök att avskaffa den lilla lekskoleverksamhet som nu finns i barnstugan. Om man, herr Näsström, har intresse för förskolan, måste vi också skapa en fast form och en fast organisation för förskolan och inte bara skjuta över både ansvar och kostnader på kommunerna.
Herr talman! Här har åter erinrats om 1842 års män, om vi får uttrycka oss så, och jag framhöll att jag ansåg dem framsynta när det gällde barnens inträdesålder i skolorna. Men kanske var de det inte lika mycket i ett annat avseende — som bekant dröjde det ända fram till 1880 innan den tanke som fördes fram av 1842 års män var helt genomförd i vårt land. Om vi nu tänker oss en omedelbar utredning på det område vi diskuterar i dag, misstänker jag att det av olika skäl kanske kommer att dröja ungefär lika länge innan vi kan säga att vi helt genomfört denna omändring. Vi vet hur hastigt det sker förändringar. Om vi tänker oss en utredning just nu och om man då menar att det skall bli ett obligatorium, så vet vi allesammans att vi icke har lokaler, att vi icke har lärare och vi icke har ekonomiska möjligheter att nu genomföra en sådan operation. Och detta, herr talman, tycker jag är viktigt i detta sammanhang. När det gäller förskolorna menade jag med mitt yttrande att det alltid, oavsett om det gäller barndaghem eller liknande, är kommunernas initiativ som skall göra sig gällande om någonting skall ske på detta område. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Jag vill först livligt understryka vad herr Nyman sagt i den här frågan. Jag tror att utskottets ledamöter i stort sett är överens om det mesta härvidlag, och att majoriteten ändock har avstyrkt motionerna sammanhänger, som herr Näsström sade, med det pågående utredningsarbetet. Emellertid är det väl ingen tvekan om att det råder en felaktig ansvarsoch kostnadsfördelning mellan stat och kommun, och på det området finns det en rad aktiviteter som kan påbörjas omgående för att förbättra lärarnas arbetssituation, utan att avvakta det speciella utredningsarbete som pågår. Jag hade anledning att säga det i den allmänpolitiska debatten, och jag vill vid det här tillfället ännu en gång un derstryka att det finns en rad åtgärder, som vi är överens om, som ligger vid sidan av utredningsarbetet och som skolöverstyrelsen och regeringen kan vidta på riksdagens rekommendation. Därför har vi reservanter velat ge till känna dessa synpunkter för regeringen, så att den kan handla omgående, ty lärarnas arbetssituation är så pressad att de inte kan utveckla den effektivitet som annars vore möjlig med hänsyn till den utbildning de har. Herr talman! Med dessa ord vill jag tillstyrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det förslag som fröken Stenberg och jag har fört fram om en fullständig lärarutbildning i Montessoripedagogik är inte hämtat så där hux flux ur luften, utan det har en fast förankring i tre hållpunkter.

Styrelsen fortsätter: »Individualiseringen är långt driven, och varje elev arbetar i sin egen takt och väljer i mycket hög grad sin verksamhet. Av arbetsresultaten vid Göteborgs högre samskola framgår att eleverna också i regel väljer sin verksamhet på så sätt att den gagnar deras utveckling. Man frapperas av det intresse och framför allt den koncentration som eleverna visar, när det gäller enskilt arbete eller arbete i grupp. Det finns», avslutar skolöverstyrelsen, »all anledning att för grundskolans räkning ta vara på de erfarenheter, som ett studium av konsekvent tillämpning av Montessoripedagogiken kan ge.» Det är alltså den grund som skolöverstyrelsen har givit för vår motion. Den andra hållpunkten är målsmännens önskemål att de elever som de är ansvariga för skall kunna gå i en skola där man bedriver undervisning enligt Montessorimetoden. Det har visat sig att det finns ett mycket starkt föräldraintresse. Köerna är långa där sådan undervisning meddelas, och förfrågningarna är mycket omfattande. är att man har startat försöksverksamhet med Montessoriundervisning i Göteborg, i Stockholm, i viss utsträckning i Malmö och även på några andra håll. Men vi utbildar icke lärare i vårt eget land med tillräckliga kunskaper om denna verksamhet. De lärare som finner undervisningsmetoden effektiv och bra är hänvisade till att komplettera sin svenska lärarutbildning med en rätt omfattande kursverksamhet i utlandet, i stort sett på egen bekostnad. Det är den situationen som vi med vår motion har velat råda bot på. Vi tycker att om det allmänna medger försöksverksamhet med denna undervisningsmetod, så skall man inte bakvägen strypa möjligheterna genom att inte anordna en lärarutbildning. Vi har i all blygsamhet föreslagit att man vid någon lärarhögskola också skulle ha en linje med utbildning i Montessoripedagogik. Det behöver naturligtvis inte uppfattas så att denna linje skall ligga vid sidan av all annan utbildningsverksamhet som bedrivs vid lärarhögskolan. Utbildningen kan med all säkerhet integreras på ett förnuftigt och effektivt sätt. Mot denna bakgrund tycker jag att det liksom skulle ha varit upplagt för ett bifall till vår motion. Men nu har ju dess värre utskottet hört skolöverstyrelsen en gång till i denna fråga. Skolöverstyrelsen har avlåtit ett rätt långt yttrande över vår motion, och det är alldeles uppenbart inte samma person som hållit i pennan när man skrev anslagsäskandena och när man skrev detta yttrande. Jag har i min hand en inom skolöverstyrelsen utarbetad promemoria om Montessoriundervisningen. Jag har anledning att gissa mig till på vilken avdelning den är utarbetad. Den har i varje fall i viss utsträckning legat till grund för det yttrande som skolöverstyrelsen avgivit i detta ärende. Jag upplever yttrandet litet grand som en reminiscens av de strider som förekom för ett tjugotal år sedan mellan olika pe dagogiska riktningar, framför allt när det gällde förskoleundervisningen. Det slår emot mig någon sorts förgrämdhet över att Montessoripedagogikens företrädare kanske inte lyckats hävda sig propagandmässigt eller PR-mässigt bättre än företrädare för andra pedagogiska riktningar. De andra har arbetat mer på de inre linjerna och måhända vunnit gehör för sina synpunkter i lärarutbildningen, medan det alldeles uppenbart är så att Montssoripedagogikens företrädare har fått ett visst gehör för sina synpunkter och sin uppfattning om undervisningens uppläggning hos föräldrar och andra målsmän och efter hand också inom vissa lärarkategorier. Skolöverstyrelsens yttrande går i hög grad ut på att beskriva Montessoripedagogiken som en det begynnande 1900 talets pedagogiska ideologi. Eftersom nu Maria Montessori, säger man, till sin natur var så och så, ville göra sin pedagogik så exklusiv och låsa den så hårt i vissa fasta linjer, lever den kvar i det begynnande 1900-talet — den har inte följt med i utvecklingen. Därför är det, menar denna del av expertisen, undervisningsmetoder som inte passar samman med vår grundskolas målsättning. Jag vet inte hur det har varit tidigare, men jag vet att i statsutskottets andra avdelning finns nu åtminstone en varm företrädare för och kännare av Montessoripedagogik, nämligen rektor Stellan Arvidson, och jag skulle kunna föreställa mig att han tycker att en del av den kritik som har framkommit inte varit alldeles riktig. Därför är vi motionärer mycket tacksamma mot andra avdelningen för att man hört också företrädare för Montessoriintressena. Det finns en förening för Montessoripedagogik här i landet. Nu har utskottet bara anmält att man haft kontakt med denna förening, och det vore väl för mycket begärt att man skulle återge hela det aktstycke som föreningens ordförande överlämnat. Men just mot bakgrunden av vad skolöverstyrelsen säger om Montessoripedagogiken och dess benägenhet att avskärma sig från annan pedagogik skulle jag vilja citera några ord av rektor Thorsén, som är ordförande i Montessoriföreningen. Han säger att Montessorimetodens flexibla karaktär gör den i högsta grad anpassbar till nutida skolväsen och att den egentligen icke är en »metod» i vanlig mening med givna förhållningsregler för olika pedagogiska situationer. »Det är snarare fråga om en metodik, som söker anknytningspunkter i den enskilde elevens studieförutsättningar och intresseriktning. Förhållandet skulle även kunna uttryckas så att eleven själv väljer den för honom eller henne lämpligaste metoden och lättast framkomliga studievägen. Detta är en i sann mening ”Pelevcentrerad” skola, och samstämmigheten med grundskolans målsättning är därmed uppenbar.» Rektor Thorsén säger vidare att ett påfallande drag hos såväl grundskolan som Montessori dessutom är den stora frihet, som ges åt läraren i fråga om kursplaner och planering av lärostoffet. Individualiseringen är genomförd även för läraren, ej blott för eleverna. Karakteristiskt för Montessorimetoden är vidare, skriver rektor Thorsén, att läroämnena ej schemabundits till tidsavsnitt motsvarande 45-minuterslektioner. I princip arbetar eleven med det ämne, som för tillfället är mest attraktivt, under obestämd tid. Det är av intresse att i detta hänseende göra en jämförelse med det förslag, som en kommitté inom skolöverstyrelsen framlagt angående omorganisation av grundskolans högstadium. Man framhåller där, att ämnesbyten varje timme ej kan anses befrämja aktivitet och motivation. Splittringen i skolarbetet bör undvikas genom införande av längre arbetspass, dvs. indragning av flertalet korta raster. Denna arbetsmetod har alltid tillämpats i Montessoriskolorna. Sedan fortsätter Thorsén med att dra fram de likheter som finns mellan grundskolan och Montessorimetodiken — naturligtvis när den är som bäst; all ting kan ju missbrukas. Har man material kan man föra undervisningen för hårt och för nära det materialet. Jag är fullt medveten om att man kan komma med en viss kritik. När den är som bäst motsvarar Montessorimetodiken de intentioner som vi har haft när det gäller grundskolan.

Herr talman!

Längre kan man kanske inte komma för närvarande.

Herr talman! Till utskottets utlåtande över föreliggande partimotion från högern har vi endast fogat ett särskilt yttrande. Flertalet punkter i motionen har behandlats i riksdagen för en kort tid sedan, exempelvis frågan om normering av betygsättningen — och det finns ingen anledning att upprepa den debatten en gång till. Vidare har utskottet skrivit välvilligt och positivt beträffande den försöksverksamhet som faktiskt nu pågår. Däremot har vi velat avge ett särskilt yttrande när det gäller en speciell punkt i partimotionen, och den rör observationsgrupperna. Jag vill först och främst understryka att det förslag som vi har framställt, nämligen om en allsidigt utvald observationsgrupp, fristående från skolöverstyrelsen, som skall följa utvecklingen inom skolväsendets område, inte får uppfattas som ett misstroendevotum mot skolöverstyrelsen — det är ingalunda på det sättet.

Skolöverstyrelsen påpekar i sitt yttrande att man enga gerar representanter för dessa olika grupper i sitt omstöpningsarbete, men det är en helt annan sak.

Jag har, herr talman, endast velat framföra dessa synpunkter, och vi kommer att framställa vårt yrkande, när vi får se förslaget från skolöverstyrelsen.

Herr talman! Jag får uttala min glädje över att utskottet, som man uttrycker sig, »finner det önskvärt att de av motionärerna berörda frågorna får en tillfredsställande lösning». Emellertid vill jag erinra om att statsutskottet i sak intog ungefär lika välvillig hållning i frågan vid 1952 års riksdag. I sak föreslog utskottet då att en utredning skulle komma till stånd, vilket föranledde en = skrivelse = till Kungl. Maj:t, som sedan i sin tur överlämnade skrivelsen till 1953 års trafikutredning för närmare övervägande. Vid 1954 års riksdag förelåg motioner om anordnande av samtrafik mellan statens järnvägar och de enskilda bussföretagen i Norrland, Statsutskottet underströk i utlåtandet nr 170 den stora betydelse som frågan om taxemässig samtrafik mellan järnväg och buss ägde inte minst för Norrlands befolkning. En lösning i positiv riktning av den i motionerna berörda samtrafikfrågan framstode därför, framhålles det i utskottsutlåtandet, som ett angeläget önskemål. Då frågan emellertid vore under utredning av 1948 års järnvägstaxekommitté fann utskottet inte anledning föreslå någon hänvändelse till Kungl. Maj:t. Samma år förelåg motioner med yrkande om införande av genomgående zontariffberäkning mellan statens järnvägar samt postverkets och statens järnvägars busslinjer. Motionerna behandlades av allmänna beredningsutskottet, som fann de framförda önskemålen om genomgående taxeberäkning förtjäna det största beaktande från statsmakternas sida, Utskottet ansåg det emeller tid lämpligt, att resultatet av 1948 års järnvägstaxekommittés arbete avvaktades. År 1946 avgav den s.k. Norrlandskommittén ett betänkande angående vissa åtgärder till förbättrande av transportförhållandena i Norrland, däri även behandlades vissa spörsmål beträffande samtrafik järnväg—busslinjer. Kommittén anför bl.a.: »Rörande taxeberäkningen anser kommittén att vid personbefordran å stambillinje genomgående zontariffberäkning på grundval av statens järnvägars zontariff för personbefordran borde tillämpas såväl i lokal trafik som i samtrafik med järnväg, i vilket sistnämnda fall hela färdsträckan borde läggas till grund vid fastställande av färdavgiften. Motsvarande beräkningssätt enligt statens järnvägars godstaxa borde även tillämpas vid godssamtrafik mellan stambillinje och järnväg.» Varken motionärer eller resenärer har enligt min mening anledning att klaga över att de inte varit föremål för utredningar och s.k. välvilliga skrivningar sedan årtionden tillbaka. Jag upprepar än en gång vad utskottet anför, att man finner det önskvärt att de av motionärerna berörda frågorna får en tillfredsställande lösning. Jag finner utskottets envisa kamp för att nå fram till en lösning verkligt imponerande men får kanske också samtidigt gratulera utskottet till att i år, lika väl som för tretton år sedan, ha haft förmånen att kunna hänvisa till pågående utredningar. Jag är inte helt övertygad om att t.ex. den resenär, som stiger på ett statens färdmedel i Tärna i Västerbottens lappmark och får betala separat för den långa och tidsödande resan till järnvägsstationen i Storuman samt först vid framkomsten dit kan lösa biljett till Stockholm och komma i åtnjutande av den prisnedsättning som statens järnvägars zontaxa innebär, känner sig lika tacksam. Många liknande exempel skulle kunna anföras. Utskottet har infordrat yttrande från statens järnvägar och poststyrelsen över motionerna. Statens järnvägar erinrar om att ett införande av samtrafiktaxa skulle medföra ett betydande inkomstbortfall för statens järnvägar. Man för också ett dunkelt tal om möjligheterna att även på andra vägar än med användande av enbart järnvägstaxan som samtrafiktaxa skapa bättre tekniska och prismässiga lösningar för kombinerade järnvägsoch bussresor. Att järnvägsmyndigheterna i första hand hanterar denna fråga i egenskap av affärsdrivande verk är givetvis inte ägnat att förvåna. Jag inregistrerar dock att statens järnvägar i sitt yttrande icke direkt tar avstånd från de förslag motionerna innehåller. Postverkets yttrande går i klart negativ riktning och man radar upp en hel mängd tekniska svårigheter som skulle vara förenade med en taxemässigt genomgående samtrafik. Jag skall inte diskutera dessa tekniska frågor men nog förefaller det troligt, att postverket tvingats att lösa betydligt kvistigare problem än hur man skall gå till väga för att ordna biljettförsäljningen vid en samordning av postverkets och järnvägens taxor. Postverket talar i sitt yttrande bl.a. om »merendels blygsamma ekonomiska fördelar som trafikanterna skulle erhålla». Samtidigt säger man: »För postverkets vidkommande skulle vidare de ekonomiska verkningarna av taxemässig samtrafik i dagens läge utan tvivel bli allvarliga.» Är det sista antagandet riktigt, då har jag svårt att tro att talet om de blygsamma ekonomiska fördelarna för trafikanterna samtidigt kan vara riktigt. Detta är ingen liten fråga särskilt för glesbygderna i de nordliga delarna av vårt land. Jag har velat redovisa den lidandes historia som myndigheternas och riksdagens välvilja i verkligheten avspeglar när det gäller detta problem. Jag avvaktar med spänning vad den nu åberopade utredningen kan hitta på för undanflykter.
Herr talman! Jag skulle i stort sett kunna instämma i vad herr Per Jacobsson har sagt. Under behandlingen i statsutskottets fjärde avdelning var vi väl medvetna om att det är ett rättvisekrav att få denna fråga tillfredsställande löst, framför allt för dem som bor i Norrlands inland. Men att frågan är komplicerad visar ju alla diskussioner som förts om den i riksdagen och alla utredningar som har haft svårigheter att komma fram till något resultat. Nu håller man ju inom järnvägsstyrelsen på med en översyn av dessa taxor, och jag tror att man även på departementsplanet diskuterar möjligheterna att lösa frågan på ett tillfredsställande sätt. Frågan aktualiseras ytterligare genom det varsel som utfärdats av statens järnvägar om ytterligare indragningar och förändringar i tågföringen, som naturligtvis kommer att drabba vissa resenärer. Den utredning som även herr Per Jacobsson hänvisade till skall ju också pröva denna fråga. Den skall pröva möjligheterna att även på andra vägar än genom användande av enbart järnvägstaxan som samtrafiktaxa skapa bättre tekniska och prismässiga lösningar för kombinerade järnvägsoch bussresor.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
Herr talman! Jag kan i princip instämma med båda de föregående talarna. Men vad som gjort att jag kunnat ansluta mig till den skrivning utskottet kommit fram till och som kanske inte nämnts i dag är, att denna av SJ aviserade utredning rörande översynen av taxepolitiken enligt uppgift skall föreläggas oss redan innevarande höst. Åtminstone från min sida kan jag lova herr Jacobsson, att om vi inte får fram denna utredning, skall vi nog bli sams om att efterlysa den. Detta har varit en av orsakerna till att jag kunnat gå med på den skrivning vi fått. Så vill jag understryka ännu en sak, herr talman. Herr Jacobsson påtalade, att poststyrelsen skrivit en massa invecklade saker. Under utskottsbehandlingen kom vi fram till att vi alla var skeptiska mot poststyrelsens sätt att behandla denna fråga. Den enigheten var ju glädjande. Det kan inte vara så till den milda grad tekniskt och ekonomiskt komplicerat, att problemet inte skulle gå att lösa. Därför har vi heller inte i utskottsutlåtandet tagit ad notam de speciella saker poststyrelsen anmärker på. Varför skall man behöva dra in ett resonemang om hur besvärligt det skulle bli med biljettförsäljningen för bussförare och liknande? Det tror jag är en så ytterst enkel teknisk fråga att lösa, att det kanske inte ens borde stått i poststyrelsens yttrande över motionerna. Jag har heller inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som framgår av föreliggande utlåtande har allmänna beredningsutskottet inte kunnat enas om ett gemensamt förslag till riksdagsbeslut med anledning av ett motionspar om inrättande av ett statligt institut för den psykiska folkhälsan. Den del av utskottet som med lottens hjälp hamnat i majoritet föreslår bifall till motionerna och hemställer om en utredning. Den andra hälften av utskottets ledamöter har i en bifogad reservation anmält en annan mening och föreslår att motionerna icke må föranleda någon riksdagens åtgärd. Reservanterna anför bl.a. att riksdagen prövade och avvisade motioner av liknande innehåll så sent som i fjol, och att det sedan dess inte framkommit skäl för riksdagen att inta någon annan ståndpunkt. Motionärernas påpekanden om önskvärdheten av ökade resurser på det mentalhygieniska området är i och för sig inte kontroversiella. Det är ingen tvekan om att resurserna inom den psykiatriska sektorn är för små för att möta det ökade hjälpbehovet hos människor med psykiska störningstillstånd. Detta kan emellertid enligt reservanternas mening inte lösas av en utredning om inrättandet av ett nytt statligt institut. Problemen är heller inte okända för de ansvariga myndigheterna här i landet. De i motionerna berörda psykiska störningstillstånden i samband med höjd ekonomisk och social standard är välkända fenomen inte bara i Sverige utan också i andra kulturländer. Problematiken på detta område och inte minst i fråga om profylaktiska åtgärder har varit föremål för åtskilliga internationella kongresser under senare år, utan att man i något fall kommit fram till att lösningen av problemet skulle vara att finna i den form motionärerna föreslagit. Forskning inom de områden som hör samman med stressproblematiken i samhället förtjänar förvisso allt stöd den kan få, framför allt i ekonomiskt avseende. Men ett institut för den psykiska folkhälsan skulle komma att stå helt vid sidan av de discipliner vid våra universitet och högskolor, där utvecklingsarbete och forskning inom här berörda och näraliggande områden nu bedrivs, och inte på något sätt kunna medverka till att föra forskningen framåt. Vad man här behöver, liksom på många andra områden inom hälsooch sjukvården, är förutom forskning ökade personalresurser — inte flera topporganisationer. Jag vill erinra om att så sent som 1966 tillskapades arbetsmedicinska institutet, vilket som centralorgan har att möta behovet av insatser inom arbetslivet till skydd för den psykiska hälsan. Inom medicinalstyrelsen och dess hälsovårdsupplysningsdelegation bedrivs redan nu en omfattande hälsovårdsupplysning som bl.a. berör mentalhygie niska frågor. Ökade resurser där kan förväntas leda till att den blivande socialstyrelsen blir det centrala organ som bäst handlägger hälsovårdsfrågorna inom det mentalhygieniska området i samråd med sjukvårdshuvudmännen, på samma sätt som man nu gör inom hälsovården i övrigt. Genom <:huvudmannaskapsreformen överfördes den 1 januari i år som bekant all mentalsjukvård till landstingen och till de landstingsfria städerna. Avsikten med denna reform var bl.a. att skapa en totalintegrerad sjukvård, att bryta ned fördomar och hos den stora allmänheten skapa samma tilltro till och förtroende för mentalsjukvården som man i dag har för den somatiska vården och sjukvårdshuvudmännens sätt att sköta densamma. Jag menar att det skulle vara ett steg tillbaka att överlåta ansvaret för den psykiska hälsovården på annat centralorgan än för den övriga hälsovården och därigenom skilja den från övrig hälsovårdsverksamhet. Vi bör nu låta de nya sjukvårdshuvudmännen i lugn och ro arbeta vidare inom mentalsjukvården. Vi kan vara förvissade om att de i takt med resurstillgången kommer att bygga ut en förebyggande hälsovård där, lika föredömligt som inom den somatiska hälsovården. I av utskottet infordrat yttrande gör medicinalstyrelsen det bestämda uttalandet, att det för närvarande inte föreligger något behov att inrätta det av motionärerna föreslagna institutet. Vi reservanter har samma uppfattning, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag befinner mig i den något säregna situationen att tala för utskottet, trots att jag hör till oppositionen, dvs. minoriteten i kammaren. Herr Hedlund har redovisat bakgrunden härtill. När röstning ägde rum i allmänna beredningsutskottet om de föreliggande motionerna blev resultatet 12—12, men denna gång var lotten motionerna välbevågen. Det var alltså med lottens hjälp som oppositionen fick utforma utskottets utlåtande, som alltså innebär ett bifall till motionernas förslag om utredning gällande inrättande av ett statens institut för den psykiska folkhälsan. Vad är det då som behandlas i utskottsutlåtandet? Jag har inte anledning att upptaga kammarens tid med att söka belysa bakgrunden till motionsförslaget. Arten av och tyngden av den psykiska problematiken i vårt samhälle har i de aktuella motionerna och i några motioner som föregått dem fått en skissartad, men jag tror nöjaktig, beskrivning. Interpellationer och motioner, som varit besläktade med de här aktuella motionerna, har också under senare år gjort den psykiska problematiken aktuell för riksdagen. Herr Hedlund har ju också vitsordat det riktiga i beskrivningen av bakgrunden till motionernas förslag. Förra året förelåg ett större förslag, där även tanken på ett forskningsinstitut framfördes. Då yttrade sig skolöverstyrelsen och framhöll, att motionärerna enligt dess uppfattning berörde väsentliga frågor rörande den mänskliga samlevnaden. Det är alltså inte någon bagatell som vi här behandlar. Ett officiellt statligt organ har talat om »väsentliga frågor». I ett remissyttrande, som universitetskanslersämbetet avgav förra året, sades: »Bakgrunden till motionärernas framställning kan sägas utgöra den samlade bilden av framträdande utvecklingsdrag i den västerländska industristaten av i dag.» Det är alltså fråga om »den samlade bilden».

Såvitt jag kan se, förs vi här rätt in i ett politiskt centrum, nämligen själva målsättningen för vårt samhällsarbete. Vartill syftar vi? Vad ger vi prioritet, för att använda ett politiskt modeord? Vilken politisk fråga är i det här huset stor och vilken är liten? Är skattefrågor, näringspolitik och EEC-anslutning, för att ta några exempel, tunga politiska frågor? Hör frågan om vad det blir av människan i vårt alltmer intensiva samhällsmaskineri, i vår på ekonomisk och teknisk effektivitet inrättade kultur, till de lätta frågorna vid de politiska ställningstagandena? När man ser de många tomma bänkarna här, får man en känsla av att en fråga som den vi nu behandlar saknar politisk tyngd. Jag tror att de som resonerar så tar ödesdigert fel. Vad är alltså målsättningen för vårt samhällsarbete? Är det ekonomiskt effektivt till nästan vilket pris som helst, eller är det att människor skall kunna leva någorlunda normalt och mänskligt tryggt till nästan vilket pris som helst? Att en konflikt uppstår mellan högsta ekonomiska effektivitet och ett värdigt och befriat mänskligt liv — ett någorlunda friskt liv, för att använda en enkel term — är nog ofrånkomligt. Det är ödesdigert, om frågan hur det går med människan blir en sekundär fråga, medan samhällets effektivitet ur ekonomisk synpunkt, oberoende av hur detta påverkar människan, blir den primära målsättningen. Det är en illusion att tro att ekonomiskt hög standard och effektiv välfärdspolitik automatiskt leder till mänskligt tillfredsställande situationer. Det är inte min mening att ta upp en debatt om dessa svåra men i stor utsträckning förbisedda frågor. De är emellertid principiellt väsentliga, och därför kan jag inte underlåta att antyda dem, då jag försöker argumentera för tanken bakom motionerna. Vad motionerna gäller är alltså vad det blir av människan i det samhälle som vi vill bygga. Det är inte svårt att konstatera att alltför många människor går sönder i det samhälle som vi söker att politiskt påverka. Mellan 5 och 10 procent av vårt folk, säger insiktsfulla experter, lider av så svåra psykiska störningar att de allvarligt handikappas därav. Vad betyder det? Det betyder besvär och ofta lidanden för den psykiskt störde, för hans närmaste, för hans arbetskamrater och för det företag som han betjänar. Den som har att söka leva samman med en neurotisk karaktär vet vad jag talar om. Här har vi alltså en humanitär faktor av stor betydelse att ta hänsyn till. En annan sak, som kanske ligger oss närmare, är att detta är dyrt. Stockholms län har byggt ett flott och elegant sjukhus, Danderyds sjukhus, där man räknar med en kostnad av 225 kronor per dygn och patient. Det finns 80 platser på psykiatriska avdelningen. Om den är till fullo belagd, blir kostnaden per dag 18 000 kronor och per år över 6,5 miljoner kronor — vid ett enda sjukhus! Det är dyrt och härtill kommer det förhållande, som förut har påpekats i denna kammare och som blir allt mer och mer väl känt i den allmänna debatten kring dessa frågor, att många somatiska bäddar på våra sjukhus i dag upptas av patienter som man inte vet var man skall göra av, människor som lider på ett eller annat sätt av psykiska rubbningar. Man känner sig valhänt. Man kan inte skicka hem dem från sjukhusen, man kan inte göra någonting åt dem somatiskt, utan de får ligga där. Alltså hindrar man den effektiva somatiska vården genom att man icke i tillräcklig utsträckning har fixerat sitt intresse på den psykiskt nödvändiga rehabiliteringen. Det samhälle, tror jag, är humant och ekonomiskt klokt — här samverkar för en gångs skull den humana och den ekonomiska aspekten — som söker hjälpa människorna att komma till rätta med sina psykiska problem, helst genom profylax, psykisk hälsovård, i den mån man misslyckats genom tidigt insatt vård med effektiv terapi. Jag tror att detta är en målsättning som vi har att göra oss förtrogna med och vars konsekvenser vi har att genomarbeta. Så gäller det motionen. Motionärerna vill, som en konsekvens av den målsättning som jag här skissartat har antytt, ha ett statligt institut för den psykiska folkhälsan. Det vill nu inte medicinalstyrelsen och inte reservanterna. Medicinalstyrelsen säger att det under senare år har skett en markant utveckling mot bättre vårdmöjligheter. Denna utveckling beskrives på följande sätt: Man har fått nya psykofarmaka, och det är fråga om en differentiering av vården på olika specialgrenar. Enligt styrelsens mening finns för närvarande inte behov av att inrätta det av motionärerna föreslagna institutet. Styrelsen synes mig ha den uppfattningen att man klarar den här saken bäst själv. Som jag har antytt vill inte reservanterna biträda motionens yrkande. Man hänvisar till allmänna beredningsutskottets — ställningstagande vid förra riksdagen till en liknande tanke, och man finner ingen anledning att frångå den hållning man då intog. Ericastiftelsen och S:t Lukasstiftelsen delar emellertid icke medicinalstyrelsens uppfattning, och reservanternas uppfattning stämmer icke med dessa två stiftelsers grundsyn. Och mer än så: Ericastiftelsen betonar det angelägna i en penetrering av den väckta tanken. S:t Lukasstiftelsen gör några uttalanden som är väl värda noggrann begrundan. Den säger: »Stiftelsen finner det utomordentligt viktigt, att samhället försöker åstadkomma ett betydligt rikare register av profylaktiskt effektiva åtgärder. Våra kunskaper om verksam ma förebyggande åtgärder och. metoder är emellertid synnerligen bristfälliga. Det finns ett mycket stort utrymme för forskning och praktiskt verksamma insatser.» Stiftelsen framhåller starkt värdet av att en utredning om inrättande av ett statens institut för den psykiska folkhälsan snarast kommer till stånd. Här står alltså värdering mot värdering. Och vem vill framträda och säga att det här begriper den ena parten bättre än den andra? Jag tror att följande tankar är värda beaktande vid ställningstagandet till motionen. Medicinalstyrelsens yttrande och de båda stiftelsernas yttranden avspeglar två skilda sätt att se på det psykiska problemet i vårt samhälle. Vi har å ena sidan den somatiskt orienterade psykologiska betraktelsen — ganska traditionell i vårt samhälle — företrädd av många experter. En psykiater, vilkens namn jag inte nämner men som är utomordentligt väl känd, beskriver den betraktelsen som den maskinella synen på människan. Man menar att man t.ex. med psykofarmaka och andra somatiska åtgärder skall kunna komma till rätta med den psykiska problematik som det är fråga om. Å andra sidan har vi den dynamiska synen, uppfattningen att många psykiska störningar som människor lider av i vårt samhälle — bland de 5—10 procent av Sveriges befolkning som jag nyss talade om — har att göra med störda relationer mellan individer och mellan individer och samhälle. Här finns i vårt land inte någon consensus. Jag personligen menar att vi bör låna vårt öra också åt den dynamiska synen. Man reser inte från en neuros, man botar inte ångest med tabletter. Det måste bli nya relationer, kanske nya livsförhållanden. Mentalvård och mentalhygien, Psykiatrer och terapeutiskt inriktade människovårdare är uttryckssätt som lägger betoningen på skilda områden. Ensidigheten, som alltför ofta kommit till uttryck i expertutlåtanden och som jag vill kalla konservatism, måste övervinnas. Det är populärt i vårt samhälle att säga — det gjorde också herr Hedlund i sitt anförande — att vi behöver bättre personella resurser, fler psykiatrer. Javäl, men då måste psykiatern ha tillgång till en gedigen utbildning. För närvarande är den psykiatriska utbildningen i vårt samhälle i hög grad eftersatt. Den frågan skall jag inte här närmare beröra. Vad jag emellertid starkt vill betona är att det inte är säkert att samhällets ansvar för folks psykiska hälsa kommer att uttryckas i antalet sjukhusbäddar på psykkliniker, i antalet psykiatrer och sjuksköterskor. En stockholmstidning som har stor spridning skrev för någon tid sedan i en ledare att framtidens hälsovårdare finner vi biand socialarbetare, psykologer, biologer och tekniker. Det är klart att läkaren har sin självklara plats i sammanhanget, men denna breddning i uppfattningen tror jag är riktig. Här är det fråga om en omvärdering av intagna ståndpunkter, och den omvärderingen måste hos oss här i riksdagen komma snart, innan snedbelastningen i vår sjukoch hälsovård blir för stor och skadorna alltför stora att reparera. Denna grundsyn leder såvitt jag kan se till en utveckling i motionens anda. Inte löser ett institut, som vi motionärer tänkt oss, hela den problematik som här antytts. Men det är fråga om ett grepp på problemet som syftar framåt och inte accepterar en defaitistisk hållning — att dessa problem är så svåra att vi inte kommer åt dem. Tvärvetenskaplig forskning är också ett modeord. Det är något riktigt i vad som ligger bakom den beskrivningen. Sådan forskning är verkligen en angelägen sak i detta sammanhang. Då jag vet att vi allesammans är utomordentligt känsliga för vad experter säger och då en lekmans ord väger ganska lätt i jämförelse med experters, tar jag mig friheten att citera en expert. Det är doktor Ruth W. Ettlinger, biträdan överläkare vid Södersjukhusets psykiatriska klinik, som i Medicinska för eningens tidskrift nr 10 1967 har en artikel om »Suicid och tvärvetenskap». Hennes artikel berör bara en liten, liten del av det problem som vi här behandlar, men som expert har hon något väsentligt att säga: »Alla forskningsriktningar förmår att kasta ljus över sina begränsade områden inom självmordsproblematiken och därigenom bidra till att förebygga att människor tar sitt liv. Tvärvetenskapliga insatser förmår emellertid troligen mycket mera. Enligt mångas uppfattning utgör självmordsproblematiken en fokuserad återspegling av den växelverkan mellan individ och samhälle, som vi kan finna var vi än griper in på det socialmedicinska fältet. Med självmordsproblematikens preventionsforskning tvärvetenskapligt integrerad kanske vi kan ge väsentliga bidrag till lösning av många viktiga och stora samhällsproblem.» Det var inte jag som sade det, det var en expert. Det synes mig att en samordning och i viss mån målinriktning av forskningen på det oerhört väsentliga samhällsområde som jag här behandlar är ytterst angelägen. Reservanterna säger att en allsidig forskning är organiserad vid våra universitet och högskolor. Det är nu, synes det mig, en underlig utsaga. Var finns denna allsidigt organiserade forskning? Ericastiftelsen med doktor Harding som ledare har i varje fall inte upptäckt den. Innan jag återger vad Ericastiftelsen säger i sitt remissutlåtande vill jag ge uttryck åt min uppskattning över allmänna beredningsutskottets beredvillighet att låta två fungerande institut framföra sin syn på den problematik som här behandlas. Ericastiftelsen säger: »Något centrum för mentalhygienisk forskning existerar inte i vårt land. Forskningsresultat har i brist på ett samordnande och förslagsställande organ inte alltid kommit till praktisk användning.» Jag är alldeles förvissad om att Ericastiftelsen, som har kraftigt statligt stöd, vet vad den talar om. Jag behöver alltså inte själv ge uttryck för en uppfattning, utan jag kan också här åberopa vad experter har att säga. Ett u-land är Sverige väl inte när det gäller dessa frågor, men särskilt väl utvecklade är vi sannerligen inte. Det är ju för att hindra den av utskottet befarade splittringen som ett institut skulle tillskapas. Därför är det oerhört svårt att förstå när herr Hedlund framhåller att ett institut skulle på något sätt försvåra den här saken. Vi har ju väckt motionen för att äntligen få ett organ som på ett positivt skapande sätt griper sig an med de väsentliga uppgifter som här antytts. Jag kan upplysa om att i Danmark har alldeles nyligen tillskapats ett institut för mentalhygien. Jag kan vidare hänvisa till The Mental Health Movement, som på president Kennedys initiativ nu håller på att sprida sig över hela Förenta staterna. Där har man dels forskning i de stora centra som upprättas på olika håll i USA, dels praktisk hjälp till människor som har råkat in i en olycklig situation. Det är alltså inte riktigt som herr Hedlund säger att man internationellt sett inte alls vet vad man skall göra. I motionen är det fråga om mer än ett forskningsinstitut. Det har inte, såvitt jag kan se, reservanterna observerat. Det är fråga om forskning och nyttiggörande av forskningsresultat, om hälsovård. Det är inte en riktig beskrivning att säga, att denna motion har vi haft en eller två gånger förr, det är samma sak som vi behandlar nu som då. Det är det inte alls! Denna motion har lagt tyngdpunkten på att det är frågan om att vi tar ett aktivt ansvar för den psykiska hälsovården och samordnar våra insatser i vårt folk. Det är verkligen något annat och något nytt. Hälsovården är en grundsyn i motionen. Den berör de flesta livsområden som vi människor har att möta. Nu måste vi gripa oss an med uppgifterna. När man engagerar sig för en sak som jag och medmotionärerna har gjort, kan man inte undgå att få reaktioner från allmänheten. Jag skall tillåta mig att citera något ur vad en lärarinna skrev till mig, en människa som levt i skolans värld, som har en bakgrund, vilken jag inte här skall närmare beskriva, men som gör att jag har djup respekt för vad hon säger. Det är ett inlägg som har en dov underton, på sitt sätt ett genomträngande rop på ansvarig handling utan varje sentimentalitet. Sedan hon beskrivit situationen sådan hon som lärarinna upplevt den i skolan, säger hon: »Resurserna då, att komma till rätta med alla dessa störda barn, finns de? Finns det läkare, psykologer, pengar i dessa vårdkrisens och skattetryckets tider? Visst är det illa beställt, men jag vågar påstå att om vi inte ingriper på ett tidigt stadium, kommer nästa generations vårdproblem att bli olidliga.» Jag tror hon har alldeles rätt.

Låt oss gå in för varsamhet med dem som är i en riskzon men ännu kan räddas — eventuellt från träsk till livsglädje!» Jag tror att vi alla är eniga om denna grundsyn. Det finns inga delade uppfattningar här. Jag är alldeles förvissad om att herr Hedlund och reservanterna i allmänna beredningsutskottet har precis samma grundsyn, som jag här redovisat. Med det citat jag redovisat har jag velat antydningsvis belysa en viktig sida av detta problemkomplex: den psykiska hälsovården i skolan. Det finns många andra aspekter. Jag skall inte uppta tiden med att ytterligare exemplifiera detta. Det är lätt att säga som herr Hedlund sade: Låt oss vänta och se! Här arbetar man ju på skilda håll i samhället! Det har vi inte tid med. Det är lätt att säga: Det forskas och planeras. Om inte allt är väl beställt, så gör vi vad göras kan. Förlåt, men jag tycker inte att det ligger någon djärvhet i en sådan syn. Föga engagemang för vårt samhälle som totalitet uppenbaras i ett sådant yttrande. Jag tycker att det är en försvarsattityd. Det är, synes det mig, brist på förståelse för den väldiga vikten av den fråga som vi här behandlar. Ett hälsovårdsinstitut är åtminstone ett steg på vägen, ett uttryck för vilja att handla och handla nu. Reservanterna, tycker jag, visar inte mycket av sådan vilja. Varför följer man medicinalstyrelsen och avvisar tanken på ett centralt organ för den psykiska hälsovården med baktanken: Det klarar medicinalstyrelsen! Särskilt bra har styrelsen hittills icke klarat saken. Förlåt mig, men de insatser som från medicinalstyrelsens sida gjorts för den psykiska hälsovården i vårt folk har inte varit alltför omfattande. Blir det bättre i framtiden? Ja, det menar styrelsen, och från denna talarstol är det väl bara att säga: Lycka till! Initiativen från medicinalstyrelsens sida skall med intresse följas. Man måste emellertid fråga: Varför har vi inrättat ett statens institut för folkhälsan — den hälsofrågan kunde väl medicinalstyrelsen ha klarat precis lika bra utan ett sådant institut? Men uppenbarligen bedömde man den frågan som så angelägen att man inrättade ett särskilt institut för den somatiska hälsovården. Jag kan inte se att situationen för den psykiska folkhälsan bör leda till ett annat ställningstagande. Jag är ledsen över att ärendet i viss mån synes ha politiserats. I allmänna beredningsutskottets röstning blev det 12 röster mot 12, men tyvärr var det vad vi med en gammal kliché kallar för de borgerliga på ena sidan och social demokraterna på den andra sidan. Dock fanns socialdemokrater med på den motion som här diskuteras. Av 12 namn under motionen var tre från det socialdemokratiska partiet — två från denna kammare. Jag har mycket svårt att se att denna fråga är politisk i tradionell mening. Jag tror inte att socialdemokratisk samhällssyn eller människosyn eller vad vi nu kan kalla det och borgerlig syn i motsvarande avseende här skiljer sig. Jag tror att uppfattningarna står varandra mycket nära, och jag är helt medveten om att det är fråga om det praktiska grepp som vi bör ta, men jag är inte utan hopp om att ett bifall till motionen i år skall kunna vinnas vid voteringen. Jag tror inte att man behöver tänka på de 12 mot 12, på borgerliga och socialdemokrater eller någonting sådant. Här är det fråga om en individuell bedömning av det bästa sättet att komma till rätta med en problematik som jag ser så stor och omfattande att jag inte kan lämna den åt sidan. Herr talman! Hur det nu än går i voteringen, vill jag säga att jag är Övertygad om att de tankar, som kommit till uttryck i motionen, hör framtiden till. Kanske blir den psykiska hälsofrågan för vårt folk en av 1970-talets stora politiska frågor. Om vi förbiser de problem, som är inneslutna i frågan om vårt folks psykiska hälsa, kommer framtidens politiker att undra: Vad sysslade man egentligen med på 1960-talet i riksdagshuset? Den antydda problematiken är, som jag nyss sade, mycket större än att den skulle kunna klaras av ett institut. Så naiva är inte vi som har väckt motionen att vi tror att detta i och för sig löser problemet! Det finns en tendens att med förakt tala om utredningar. Det finns väl ingen som har sagt att en utredning skall lösa detta problem, men vad vi har sagt är att detta är en så viktig fråga för vårt folks framtid också i politiskt avseende att det är nödvändigt att man börjar fundera över hur en större effektivitet skall kunna uppnås i vårt samhällsarbete för denna sak. Ingen utredning löser problemet, men utredningen skall fundera över frågan: Kan ett institut inrättas som får till uppgift att ta huvudansvaret för denna oerhört viktiga fråga? Det är alltså fråga om en konkret handling i motionens anda. Även en sådan handling ger uttryck för beslutsam politisk vilja att mer aktivt än vad som hittills skett angripa de många problemen kring frågan om ett någorlunda psykiskt friskt folk. Med vad jag sålunda anfört, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag beklagar att herr Sörenson med sitt inlägg här har velat skapa något slag av motsatsförhållande när det gäller grundsynen i vårt tänkande. Jag har tidigare framhållit att vi är helt överens om att det finns samlevynadsproblem i samhället. Vi är väl också överens om att målsättningen för vårt samhällsarbete bör vara inriktad på att skapa en mänskligt tillfredsställande situation. Det föreligger ingen motsättning därvidlag, så att somliga inom utskottet tycker att människan skall sättas i centrum, medan andra anser att hur människan upplever dagens samhälle behöver man inte bry sig om. Snarare är det så, som herr Sörenson sade i sitt anförande, att det är de praktiska vägarna för att lösa detta problem som vi är oeniga om. Herr Sörenson påstod att jag hade nonchalerat förslaget om ett institut för den psykiska folkhälsan, och han var förvånad över mitt uttalande, att jag anser att ett sådant institut inte behövs. Jag skall förklara mig litet tydligare än vad jag kanske gjorde i mitt första anförande. Detta institut skulle komma att få en särställning ur hälsooch sjukvårdssynpunkt här i landet. Vi har redan ett institut för folkhälsan, och för att inte skapa splittring, olika syn på de somatiska och mentalhygieniska frågorna, borde naturligtvis all hälsovård i landet sortera under samma organ. Det är en grundsyn hos utskottsreservanterna, Vi behöver inte skapa ett nytt organ för denna vård, utan det må ankomma på redan existerande centrala organ. Jag kan inte förstå vad som hindrar att statens institut för folkhälsan tar upp även frågor som berör de psykiska störningstillstånden i landet.

Det är enligt reservanternas mening felaktig uppbyggnad av organisationen. Herr Sörenson fördömde eller misstänkliggjorde psykiater, sjuksköterskor och psykologer och menade att det inte är dessa vi behöver i detta arbete utan en annan typ av människor med en annan grundinställning. Dessa experter, påstår han, har inte rätt inställning till dessa frågor. Det är väl ändå ett ganska djärvt uttalande. Jag tror det finns en mängd psykiatrer, sjuksköterskor, psykologer och andra socialarbetare som känner på ungefär samma sätt som herr Sörenson. Skillnaden är bara den att de konfronteras med problem på en annan nivå så att säga. Jag tror också att den samtalsterapi som bedrivs av dessa människor är lika värdefull som den som bedrivs inom andra områden, t.ex. S:t Lukasstiftelsen och Ericastiftelsen. Eftersom tiden för min replik är ute skall jag till sist bara bemöta herr Sörensons yttrande att det borde finnas någon form av vaccination. Emot vad? Jo, mot avigsidorna i dagens samhälle! Är inte det något som vi redan har i dagens samhälle? Är inte de organisa tioners verksamhet, som är herr Sörenson närstående, liksom många andras som arbetar på samma sätt, någon form av vaccination av skolungdom och något äldre människor? Tyvärr ser vi att inte ens den vaccinationen hjälper.

Herr talman! Jag har alls inte velat skapa någon motsättning mellan de två delarna av allmänna beredningsutskottet. Den uppfattningen får stå för herr Hedlunds egen del. Någon motsättning i grundfrågan finns inte, det har jag betonat, däremot råder det motsättning om hur man skall gripa sig an saken. Det är alldeles uppenbart. Jag har i föreliggande situation icke velat skapa någon motsättning. Herr Hedlund säger att redan existerande institut bör ta ansvaret. Det har jag inte hört från reservanterna tidigare. Det har inte framkommit under diskussionen i utskottet och inte i skrivningen.

Herr Hedlund säger att jag fördömde och misstänkliggjorde psykiatrer och sjuksköterskor. Hans yttrande är mig främmande och obegripligt. Däremot har jag med stor kraft hävdat att det finns en ensidighet som stundom representeras av psykiatrer, en ensidighet som gör att hänsyn icke tages till den snabba utveckling i förståelsen för den mänskliga problematiken som den dy namiska synen företräder. Den uppfattningen står jag för, men det är mig helt främmande att vilja misstänkliggöra dem som hedervärt arbetar i detta avseende. Nej, herr Hedlund, ingen tror att här finns någon lätt väg till lösning. Herr Hedlund talade om vaccination. Det var ett ord som jag lånat. Men om vi inte griper oss an med saken, om vi inte har några nya djärva mål, kommer vi aldrig till rätta med denna sak, och jag tror att samhället får det bekymmersamt. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Efter herr Sörensons anförande och replikskiftet med herr Hedlund finns ingenting i sak att tilllägga, men jag vill ändå framföra några synpunkter. I dag kan vi i tidningarna läsa referat från en hälsokonferens i Göteborg som anordnats av Industritjänstemannaförbundet i samarbete med Folksams hälsoråd. Där konstaterade man att frånvaron från arbetet kostar flera miljoner arbetsdagar per år. Man framhöll också att bl.a. förbättrad trivsel, bättre hälsovård och lösning på stressproblemen skulle kunna reducera frånvaron. En industriläkare ansåg att ett inte obetydligt antal människor tillbringar sin arbetsdag helt onödigt i stressbetonad spänning, som så småningom bryter ned den mentala hälsan. I de debatter vid hälsokonferenser som anordnas av arbetsmarknadsorganisationerna påtalas ofta bristen på personal med personalvårdande uppgifter, människor som har tid att lyssna och ge råd och som kan utöva påverkan i positiv riktning. Ja, man kan verkligen önska att trivseloch samlevnadsfrågor på arbetsplats, i hem och i skola skall uppmärksammas mer. Det moderna samhället ställer stora krav på människorna, och många har svårt att anpassa sig. Följden blir ofta psykiska störningar och stressreaktioner av olika slag. Man beräknar ju att ungefär hälften av de människor som söker läkarhjälp i vårt land lider av sjukdomar av övervägande nervös karaktär. Vi behöver fler rådgivningsbyråer med möjlighet bl.a. till samtalsterapi. Stora delar av vårt land saknar någon form av psykisk rådgivning för både barn och vuxna. I sina yttranden till utskottet har Ericastiftelsen och S:t Lukasstiftelsen, som båda har stor praktisk erfarenhet, betonat angelägenheten av att ett centralt organ för de mentalhygieniska frågorna kommer till stånd, och herr Sörenson har redan kommenterat dessa yttranden. Medicinalstyrelsen instämmer i motionärernas uppfattning att det är önskvärt att man på ett tidigt stadium ingriper mot psykiska störningstillstånd, men styrelsen anser att det för närvarande inte finns behov av att inrätta det föreslagna institutet. Man vill avvakta utvecklingen inom den öppna vårdsektorn på sjukvårdsområdet, liksom resultatet av omorganisationen av medicinalstyrelsen. Jag anser, liksom herr Sörenson, att vi ej längre kan skjuta upp denna fråga, herr talman. Jag tycker inte man kan låta myndigheterna i lugn och ro klara detta problem, då vi vet att mentalvårdens resurser tyvärr är otillräckliga för att möta de krav som man bör kunna ställa på den psykiska hälsovården i vårt land. Jag anser att det är angeläget att vi i dag hemställer om utredning gällande inrättande av ett statens institut för den psykiska folkhälsan, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I egenskap av medmotionär och med en lång erfarenhet av rådgivningsarbete inom psykisk barnaoch ungdomsvård vill jag också understryka synpunkterna på att alla resurser, som går att uppbringa beträffande mentalhygienisk förebyggande verksam het, tas till vara. Vi är många medarbetare med anknytning till detta intresseområde, som tror att mycket mer kunde göras i samarbetets tecken och att en utredning därför borde få möjlighet att skärskåda problemställningarna omkring och förutsättningarna för ett inrättande av ett statens institut för den psykiska folkhälsan, alltså en pendang till statens institut för folkhälsan. Det är tydligen medicinalstyrelsens avstyrkande, som reservanterna bygger sin argumentering på. Medicinalstyrelsen säger enligt utskottsutiåtandet: »Bristande personella resurser, framför allt på läkarsidan, begränsar möjligheterna samtidigt som kraven på hjälp vid psykiska störningstillstånd alltmer har ökat på grund av samhällets tekniska och sociala omvandling.» Detta är ju egentligen ett instämmande i motionens syften och motiveringar. Medicinalstyrelsen framhåller ju också, att vårdmöjligheterna ändå har ökat. Ja visst, men här gäller frågeställningen den förebyggande verksamheten. Det är ju denna senare som utredningen skulle penetrera. Det är bl.a. samarbetet med såväl som gränsdragningen mot sjukvården som skulle utredas. Från mitt yrkesarbete på detta område — skolpsykologiska arbetsuppgifter på det mentalhygieniska fältet — vet jag erfarenhetsmässigt hur stort behovet är av team work. Där behövs specialister från många håll. Det betyder inte bara de helt medicinskt inriktade. Där behövs också pedagogisk och psykologisk sakkunskap och socialarbetare, som i sitt yrkesarbete ute på fältet kan verka i mentalhygieniskt förebyggande syfte. Det är också under detta fältarbete på rådgivningens område inom skolans värld som jag har kommit i kontakt med det uppdämda behov som finns av mentalhygieniskt förebyggande verksamhet. Det behovet är lika stort och lika påtagligt i glesbygd som i tätort.

Mentalhygienen i team-worktillämpning griper in på praktiskt taget alla samhällsområden och berör samtliga Aåldersskikt. Problemställningarna, som här har belysts från flera håll, är många och välkända. Det är stressen som toppar sjuklistan på svenska arbetsplatser, och var tredje patient som går till en allmänpraktiserande läkare lider enligt uppgift av stressbesvär. Mer än en miljon arbetsdagar går varje år bort på grund av magsår — en av de vanligaste stressjukdomarna. Det har vidare konstaterats att t.ex. sömnmedelsförgiftningarna blir allt flera och svårare. Jag har sett en uppgift om att vid en av Stockholms stads medicinska avdelningar utskrevs 40 procent av patientklientelet på det området utan någon form av psykoterapi på grund av bristande personella resurser. Det saknades alltså psykiatrer för efterbehandling. Där kanske det också fanns en möjlighet att få fram ett team-work som kunde hjälpa till. Det finns nu enbart i Stockholm, enligt en uppgift som jag såg i dag, ungefär 5000 narkomaner, och det gäller att sätta in alla resurser för att förebygga och begränsa narkotikahanteringens skadliga verkningar. Där behövs information och forskning — alltså mentalhygieniska åtgärder. Jag tillåter mig därför tro att en reell satsning på psykisk hälsovård skulle vara en direkt praktiskt hjälpande åtgärd, och inte minst skulle den i tillämpad form vara en god hjälp för barn och ungdom som skall forma vårt lands framtid. Enligt riksstaten, socialdepartementet, går i år till titeln övrig sjukvård — och det är då i huvudsak den statliga psykiatriska sjukhusvården — ett anslag på drygt 98 miljoner kronor. Ungdomsvård — det är i huvudsak ungdomsvårdsskolor och ersättning åt kommuner — får ett anslag på ungefär 49 miljoner kronor. Av detta är 600 000 kronor avsatt för viss upplysningsverksamhet för ungdomsfrågor, och när Öppen hälsooch sjukvård får ett anslag på 59 miljoner kronor inkluderar det drygt 1 miljon kronor till psykisk barnoch ungdomsvård, som också har en viss mentalhygieniskt förebyggande verksamhet, medan hälsovårdsupplysning, som har talats om tidigare i dag, får 900000 kronor. Mot denna sifferbakgrund undrar jag, om det ändå inte med hänsyn till mentalhygienens betydelse och värdet av förebyggande psykisk hälsovård är en nationalekonomiskt beklaglig snedbalans i anslagstänkandet. Kunde t.ex. en utbyggnad av en på olika samhällsområden inordnad och rationellt bedriven förebyggande psykisk hälsovård medverka till minskade vårdbehov och ökade arbetsinsatser, vore det väl ett stort framsteg. Kanske skulle en samordnande institution av den typ som har föreslagits i den aktuella motionen lyckas i den uppgiften, lyckas i kraft av ett effektivt team-work. Erfarenheterna från t.ex. USA är ju i detta avseende positiva. Vi har många arbetande kommittéer och utredningar — det skall villigt erkännas. Men ändå, herr talman, vågar jag påstå, att det förefaller rimligt, att ännu en utredning såg dagens ljus, en utredning som skulle utreda frågan om inrättande av ett statens institut för den psykiska folkhälsan. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tyckte att fröken Stenbergs anförande var alldeles utmärkt ända till slutet, när hon kom med yrkandet. I och för sig har jag inte så mycket att invända mot hennes uppfattning i dessa frågor, och det har jag nämnt tidigare. Det föreligger inte något motsatsförhållande här. Fröken Stenberg förde in ett nytt moment i debatten. Det har aldrig i motionerna nämnts någonting om att utreda gränsdragningsfrågor. Det är en helt annan sak. Skulle det ha varit motionernas huvudsyfte, tror jag att de hade fått en helt annan behandling. Sedan kom fröken Stenberg i likhet med fru Hultell in på arbetsplatsens problematik. Vi är väl medvetna om att det på arbetsplatserna förekommer incitament till stressfenomen av olika slag. Det nya arbetsmedicinska institutet är ju också skapat enbart med sikte på att lösa dessa problem. Jag tror att det var nödvändigt att institutet kom till, ty det är ett så speciellt och avgränsat fält som institutet har att arbeta på. Det kan säkert vara till stort gagn för verksamheten. Vi ser av arbetsmedicinska institutets yttrande i utskottsutlåtandet, att man har begärt mera pengar för budgetåret 1968/69 för att utveckla den psykologiska avdelningen. Man får bara önska att institutet har lycka och framgång i sina strävanden att utveckla sin verksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka hans excellens utrikesministern för svaret på min fråga. Utrikesministern säger att ställningstagandet inte får uppfattas såsom riktat mot symposiet, men det lär vara svårt att förneka att ställningstagandet i själva verket ändå riktar sig mot symposiet. Han säger att den demonstration som regeringen gör riktar sig mot regimen i Grekland. Men så är det inte — i själva verket riktar den sig mot FN, som i laga former har beslutat att symposiet för u-ländernas industrifrågor skall hållas i höst och vara förlagt till Athén. Jag förstår faktiskt inte hur man kan, som statsministern häromdagen gjorde, med stor kraft betona att vi i vår politik skall stödja FN och stödja oss på FN men samtidigt i uppseendeväckande former underkänna av FN fattade beslut. Demonstrationens verkningar, i den mån det blir några sådana, går inte heller ut över regimen i Athén utan drabbar u-länderna, De fäster stora förhoppningar vid symposiet — måhända överdrivna sådana — men de tror faktiskt på stora och betydelsefulla resultat och är allvarligt bekymrade över ingrepp som skulle kunna inverka störande på symposiets lyckosamma förlopp. Statsministern har — i dag, tror jag — avrest för att göra officiellt besök i ett diktaturland och för att där, förmodar jag, uttala förhoppningar om fortsatta vänskapliga relationer och ett vidgat samarbete på skilda områden. Jag har ingenting att erinra mot detta — det hör till umgängesskicket för en stat som vill vara alliansfri och stå neutral. Men jag undrar vad det är för konsekvens i att samtidigt förklara sig förhindrad att ens vistas i ett annat diktaturland för att där syssla med frågor, som inte rör det landet utan u-länderna.

Herr talman! Jag medger gärna, herr utrikesminister, att reaktionen i Sverige är stark mot regimen i Athén. Jag kan också säga, att jag delar den. Jag har ingenting till övers för diktaturer, och jag har ingenting till övers för diktaturen i Grekland. Men vad jag inte riktigt kan förstå är att den skulle vara värre än diktaturer i andra länder och hur den skulle skilja sig från statsskicket i länder, med vilka vi upprätthåller vänskapliga förbindelser och vilka vi till och med ger understöd i form av u-hjälp. Utrikesministern säger att regimen i Grekland kommer att utnyttja symposiet för sina egna syften. Jag tror nog, och jag stöder mig då på erfarenheter från mitt deltagande i diskussionen om detta i New York, att kommunistländernas och Sveriges agerande i detta fall närmast ledde till en förstärkning av den grekiska regimens prestige. Jag lyssnade på debatten i FN:s andra utskott, när denna fråga behandlades och jag hörde personligen de starka vädjanden som u-länderna riktade till kommunistländerna och till Sverige att inte vidmakthålla beslutet att utebli från symposiet i Athén. Dessa vädjanden bryr sig regeringen tydligen inte om.

Herr talman! Herr Svenungsson har frågat om jag vill medverka till att svenska fiskare tillförsäkras rätt till omlastning av fiskefångster i norsk hamn. Frågan om rätt för svenska fiskare att omlasta sina fångster i norsk hamn har aktualiserats av den svenska regeringen i skilda sammanhang. Frågan har tagits upp dels i särskilda fall genom svenska beskickningen i Oslo, dels mera generellt inom Nordiska ekonomiska samarbetsutskottet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga, ett svar som inte bara röjer ett positivt ställningstagande från statsrådets sida utan också klargör vad som från regeringens sida har åtgjorts i detta ärende. Jag vill bara med några ord belysa det spörsmål, som i dag är särskilt aktuellt. Arbetsvillkoren för svenska fiskare på norskt territorium utgör sedan länge en svår belastning för västkustfiskarna, som upplever dem som ett tungt handikapp. Den norska inställningen är så mycket mera svårbegriplig mot bakgrunden av den generositet som visas norska fiskare i svensk tillförselhamn. Problemet är ju svårigheterna för våra fiskare att få göra omlastningar i norska hamnar, Vid lugnt väder kan sådana omlastningar göras till havs, men vid sjögång är det omöjligt. Syftet med de norska bestämmelserna är tydligen att förmå de svenska fiskefartygen att gå hem vart och ett med sin last. Det är naturligtvis konkurrensskäl som ligger bakom, och det kan ju vara begripligt ur norsk synpunkt. Men om man har i minnet det svenska importöverskottet — 1966 importerade Sverige fiskvaror för i runt tal 93 miljoner från Norge och exporterade för cirka 6 miljoner till Norge — borde ändå ett större hänsynstagande från norsk sida, när det gäller dessa praktiska olägenheter, te sig rimligt. Mot den bakgrunden hade en ökad direktlandning eller försäljning också varit naturlig. Att frågan aktualiserats på nytt beror dels på de svåra väderleksförhållandena innevarande höst, dels på det stundande vintersillfisket. Då våra fiskare nu börjar bli hänvisade till norska baser för sitt vinterfiske är det begripligt, om de efterlyser en något rimligare behandling. De behöver ett generellt tillstånd att få lasta om sina fångster på ett eller ett par fiskefartyg, som sedan kan vidarebefordra de gemensamma kvantiteterna för försäljning till marknadspris i dansk eller svensk hamn. Nu nödgas de antingen var för sig avyttra dessa delfångster till underpris — oftast till fiskmjöl — eller rentav vräka fisken i sjön som för gammal, då den avbrutna fiskresan återupptages. En omlastningsrätt skulle något förbättra den svaga lönsamhet som genom dansk devalvering ytterligare försämrats. Jag uttalar den förhoppningen, att frågan på något sätt skall kunna lösas. Vi har ju ändå ett nordiskt samarbete. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Fru Lilly Ohlsson har frågat om jag avser att ta initiativ till att metoder, som syftar till smärtfri förlossning och som redan tillämpas på några håll i landet, blir allmänt förekommande vid våra barnbördskliniker. Vid = förlossningsavdelningarna <används olika medel för att åstadkomma smärtlindring vid förlossningen. På senare tid har en metod med lokalbedövning — som är känd sedan 40 år — åter tagits i bruk både i Sverige och på många håll i utlandet. Denna metod, som i vårt land kallats västerviksmetoden, har rönt stort intresse. För att närmare utreda denna metod och andra vanligen förekommande smärtlindrande åtgärder tillsatte medicinalstyrelsen i början av året en särskild expertgrupp. Denna har till uppgift att pröva frågan allsidigt och därvid beakta såväl moderns och barnets bästa som möjligheterna för barnmorskorna att använda olika medel i sitt arbete. I avvaktan på resultatet av expertgruppens arbete har medicinalstyrelsen ansett det lämpligt att vänta med att utfärda en rekommendation beträffande metoder som syftar till smärtfri förlossning.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få framföra mitt tack för det mycket positiva svaret på frågan. Min fråga avser inte att föregripa den utredning som nu görs av expertgruppen. Den hälsar jag med tillfredsställelse. Bakgrunden är att många kvinnor önskar en redovisning av vad som sker på smärtlindringens område. Genom pressen vet de att smärtlindring ges på en del av våra kvinnokliniker. De undrar varför inte detta tillämpas på alla våra förlossningsavdelningar. Att en utredning äger rum vet de flesta inte om. I augusti 1966 framfördes i en TV diskussion frågan om smärtfri förlossning. I diskussionen deltog fyra manliga läkare. Den var menad som en upplysning. Men på grund av den tveksamhet, som rådde angående riskerna för mor och barn och de lämpliga metoderna för bedövningen, klarlades inte vad mödrarna önskade veta. För dem som lyssnade blev hela problemställningen förvirrande. Det fanns vissa risker, det visste de. Men vari bestod riskerna? Att ett behov föreligger för regional smärtlindring kan man svara ja till. Den tillgång till narkos som ges i slutskedet av förlossningen finns inte på alla våra förlossningsavdelningar. Orsaken kan delvis vara bristande personella resurser. Trots anestesins utveckling och bättre teknisk utrustning kan narkosen av vissa medicinska skäl ibland vara olämplig. Men det finns också kvinnor som vill vara vakna när deras barn föds. Därför föreligger det ett behov av regional smärtlindring, men jag är fullt införstådd med att den måste uppfylla kraven på säkerhet för mor och barn, vara smärtlindrande för en vaken patient och lätt att anlägga för läkare eller barnmorska. Detta är mycket värdefullt. Det är naturligtvis också värdefullt att mödrarna under graviditeten får en psykologisk handledning av en erfaren och kunnig barnmorska som har tid ägna sig åt den goda hjälp som mödragymnastiken ger och att de personella resurserna blir sådana att alla kvinnor får möjlighet att delta i kurser med andningsgymnastik och avslappningsteknik tillsammans med mödragymnastik. Undervisningen bör även omfatta kunskap i förlossningens fysiologi. Denna kunskap ger lugn och fysisk och psykisk balans inför den kommande förlossningen. Herr talman! På mödravårdscentralerna och på mödravårdsstationerna finns en rik flora av broschyrer med råd och anvisningar till mödrarna. Vo re det inte värdefullt, herr statsråd, med en information om vad som sker, nämligen att en utredning pågår inom denna expertgrupp? Dessutom borde informationen kompletteras genom press, TV och radio.

Herr talman!
»Har Statsrådet uppmärksammat att proposition angående lokalisering, beslutad fredagen den 10 denna månad och meddelad till pressen för publicering följande dag, ännu icke föreligger på riksdagens bord, än mindre tillställts riksdagens ledamöter?

Givetvis är det en strävan inom statsdepartementen att tiden mellan Kungl. Maj:ts beslut om proposition och propositionens avlämnande till riksdagen blir så kort som möjligt. Av tryckeritekniska och andra skäl möter det dock ofta hinder att expediera beslut om proposition förrän någon tid efter beslutet. I det fall som herr Nilsson torde åsyfta avlämnades proposition till riksdagen den 16 november.

Herr talman! Bara ett par små förtydliganden, Såsom nämndes i svaret förflyter det i allmänhet en viss tid mellan beslut om proposition och propositionens avlämnande till riksdagen. Anledningen är, såsom sades i svaret, först och främst att tryckningen tar sin tid. Man kan meddela trycklov först när beslutet föreligger, och sedan kan vissa redaktionella jämkningar behöva vidtas.

Mot ett sådant förfaringssätt torde man inte gärna kunna göra några berättigade invändningar. Det kan väl också i sammanhanget erinras om, herr Ferdinand Nilsson, att propositioner som gäller politiskt viktiga beslut ofta blir offentliga innan de läggs fram i riksdagen på grund av att förslag till lagstiftningsåtgärder remitteras till lagrådet. Då blir ju propositionen offentlig långt innan den har expedierats till riksdagen. Det kan ju vara en förklaring, Vi är överens om att sträva efter att det blir minsta möjliga tidsutdräkt.

Herr talman! Finansministern säger i sitt interpellationssvar att han ämnar tillsätta en förutsättningslös utredning av energibeskattningen, Det är ett generellt uttalande, som sträcker sig vidare än till bara frågan om skatten på eldningsolja, som interpellationen gäller. Energiskatten har ju av skatteberedningen och sedan i den allmänna debatten kopplats ihop med mervärdeskatten. Jag skulle därför vilja fråga finansministern om hans uttalande innebär att något förslag om mervärdeskatt inte kommer att framläggas för nästa års riksdag. Jag föreställer mig nämligen att en utredning om energibeskattningen inte kan ske så snabbt att dess resultat kan tas upp till behandling i samband med ett förslag om mervärdeskatt nästa år.